Fru talman! Peter Hultqvist har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder beträffande kommande rekryteringsprocesser med anledning av utfallet av de hittills genomförda rekryteringarna. Låt mig inledningsvis redovisa följande statistik avseende antalet chefsrekryteringar såvitt avser generaldirektörer, landshövdingar med flera från 1995 till i dag. Mellan januari 1995 och september 2006 rekryterades 312 myndighetschefer, detta utan att den dåvarande socialdemokratiska regeringen i något fall prövade att hitta kandidater genom föregående intresseannonsering. Från denna regerings tillträde har vi hittills annonserat efter myndighetschefer vid 22 tillfällen, varav 18 det senaste halvåret. En av utmaningarna för regeringen har därvidlag varit att introducera och implementera nya rutiner för rekryteringsprocessen när det gäller myndighetschefer. I den delen finns, som bekant, ett mycket begränsat institutionellt minne i Regeringskansliet att bygga vidare på. Inför valet pekade vi i alliansen också på det stora inflytande i rekryteringsfrågor som direkt ankom på den dåvarande statsministern. Tittar vi lite närmare på hittillsvarande utfall av annonseringarna har nio personer rekryterats efter en föregående intresseannonsering. I ytterligare nio rekryteringsprocesser har sista dag för intresseanmälan passerat medan fyra rekryteringsprocesser pågår där sista dag för intresserade kandidater att anmäla intresse ännu ej passerat. Jag har ingen annan uppfattning i dag jämfört med vare sig den av Peter Hultqvist åberopade interpellationsdebatten den 23 oktober eller de avsnitt i budgetpropositionen för 2008 som redovisar inriktningen avseende regeringens utnämningspolitik. Regeringen kommer att fortsätta att annonsera efter myndighetschefer, men också på andra vägar identifiera potentiella kandidater. Det viktiga är att vi i slutändan får tag på de absolut bäst lämpade cheferna för varje enskild myndighet. Ibland kan det betyda att rekryteringsprocessen får ta lite längre tid än vad som först planerades för, men det ska då ställas mot det faktum att myndighetscheferna i normalfallet anställs för en period om sex år. Det är då självklart en förutsättning att regeringen vid beslutstillfället måste vara övertygad om den tilltänkte chefens förmåga att utifrån de i förväg fastställda ambitionerna i kravprofilen utöva ett kompetent ledarskap under sin anställningsperiod. Av budgetpropositionen framgår att regeringen under 2008 kommer att ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen för att pröva frågan om att införa någon form av sekretess i anslutning till ärenden av detta slag. Motivet var och är att det kan vara så att potentiella kandidater avhåller sig från att söka anställning som myndighetschef i ett öppet ansökningsförfarande eftersom man av olika skäl till exempel inte är beredd att visa sin nuvarande arbetsgivare att man är intresserad av att lämna sin befintliga anställning. Jag tillstår gärna att detta inte är helt enkla avvägningar som måste göras, men jag vill samtidigt slå fast att översynen i sig inte hänger ihop med kvaliteten bland dem som hittills lämnat in intresseanmälningar där vi beslutat om annonsering. Det fanns farhågor om att väldigt få skulle vara beredda att söka dessa anställningar, farhågor som visat sig vara felaktiga. I genomsnitt får vi in drygt 23 intresseanmälningar per annons och i allmänhet sådana där kandidaterna uppvisar goda meriter.

Fru talman! Jag tackar Mats Odell för svaret. Vi ska ha kompetenta chefer. Det har vi haft, och det ska vi ha i framtiden. Jag har respekt för att det är svåra processer att anställa chefer och även att fördela styrelseuppdrag och få fram rätt personer. Jag vill ändå inleda med en påminnelse om hur det lät i valrörelsen: Alla lediga befattningar inom staten ska utannonseras - alla var ordet. Relevanta personer ska inbjudas att nominera till lediga befattningar. Ansvarigt statsråd meddelar vilken kandidat statsrådet ämnar föreslå regeringen att utnämna till den utannonserade tjänsten. Berört fackutskott erbjuds möjlighet att ställa frågor till den person som statsrådet ämnar föreslå regeringen att utse. Minns ministern det här? Det var ett stort nummer i valrörelsen. Socialdemokraterna beskylldes för att sätta partibok före kompetens. Nu har vi sett hur den ena efter den andra borgerliga politikern fått statliga topptjänster. Varför annonserades inte tjänsten som chef för Bernadotteakademin ut? Hur kommer det sig att man kan göra bedömningen att Henrik är som klippt och skuren för jobbet, syftande på förre moderatriksdagsmannen Henrik Landerholm? Vad innebär klippt och skuren? Berätta det, Mats Odell! Regeringskansliet tycks till en del vara någon sorts arbetsförmedling för borgerliga politiker. Trots detta försöker nu Mats Odell göra stort nummer av att tjänster annonserats ut. Han försöker också få det till något negativt att förre statsministern hade inflytande över rekryteringsfrågor. Till och med Svenska Dagbladet skriver att högeralliansen inte har någon trovärdighet när det gäller att avpolitisera utnämningspolitiken. Men hur är det? Står Fredrik Reinfeldt utanför rekryteringsprocesserna? Har han inget att säga till om? Eller är det så i verkligheten att det är han som har sista ordet? Strax före jul gjorde han i alla fall ett framträdande, ett rätt så rejält inhopp i sammanhanget, och skulle rekrytera en folkets polischef. Även om det hörts en och annan sarkastisk kommentar med hänvisning till opinionssiffror om behovet av en folkets statsminister är det nog så att även Reinfeldt har ett avgörande inflytande. Odell bör inte kasta sten i glashus på den punkten. I dag har man två parallella system, ett officiellt där vissa tjänster annonseras ut och de sökande anmäler intresse och ett inofficiellt där en rekryteringskonsult sköter förfarandet diskret. Nu vill Odell hitta formerna för hur sekretess kan läggas för att skydda sökande från offentlighet. Vidöppen insyn i valrörelsen har nu blivit sekretess. Det är en intressant utveckling, en intressant förändring. Det är rätt så mycket som har hänt. Det är absolut ett problem, säger två statssekreterare till Sveriges Televisions Rapport om offentliga ansökningar. Verkligheten har krupit regeringen inpå skinnet. Valrörelsens stora ord har förminskats. Då är mina frågor till ministern: Blir det några öppna utskottsutfrågningar, eller är det något som ni har släppt? När kommer alla lediga befattningar i enlighet med valrörelsens utfästelser att annonseras ut? Och kommer ni med hänvisning till era bombastiska uttalanden i valrörelsen att sluta med politiska utnämningar? Där skulle kanske det senaste dramat med Henrik Landerholm som är klippt och skuren kunna förklaras och utvecklas lite mer detaljerat.
Fru talman! Det framgår, tror jag, av mitt interpellationssvar att det är första gången som det har genomförts intresseannonseringar och där det har rekryterats efter intresseannonseringar. I den lista över myndighetschefer som har anställts av regeringen efter valet 2006 och som enligt Peter Hultqvist skulle vara tryfferad med borgerliga politiker kan jag hitta två. Jag hittar vänsterpartister och socialdemokrater i minst lika stor omfattning. Jag tycker att Peter Hultqvist får återkomma med en lite mer preciserad statistik innan han kan få någon trovärdighet i den typen av påståenden. Vi har lagt om utnämningspolitiken. Vi har ett öppet förfarande. Det fastställs kravprofiler inför varje utnämning som läggs i akten och som kan följas upp efteråt. Det är en helt ny inriktning. Den följer det vi lovade i valet. Peter Hultqvist ställer ett antal frågor. Jag har svarat på de flesta av dem tidigare. Det finns en fråga som kanske förtjänar att lyftas fram igen. Det är frågan om öppna utskottsförhör. Vi har ännu inte tagit ställning till detta. Vi bereder den frågan. Inriktningen är naturligtvis att försöka fullfölja det vi har sagt före valet med allt som vi har sagt före valet. Vi sade också i rapporten som Peter Hultqvist nämner att vi skulle pröva behovet av att ändra sekretesslagen. Allt detta följer det vi sade före valet.

Fru talman! Det verkar som att Mats Odell gärna vill ha debatten så att han väljer ut vilka frågor han tycker är lämpliga att svara på. Jag ställde ett antal frågor, inte bara den om utskottsförhören som nu tydligen bereds. Utskottsförhör är en väldigt komplicerad och svår fråga. Förmodligen har ni kommit fram till att det är en sak som kan vara hämmande när det gäller att få människor att intressera sig för den här typen av ansökningar. Men under punkt 6.1.1 i Allians för Sveriges dokument meddelas det inte distinkt i någon sammanfattning vad som ska göras vad gäller sekretesshistorier, utan det står att den personliga integriteten ska respekteras. Men vad det innebär i praktiken är rätt så svårt att få fram. Det finns en glidning där ministern vill undvika att svara på en del av mina frågor. Eftersom ministern är så intresserad av statistik skulle jag vilja gå lite djupare. Hur många utnämningar har hittills skötts av rekryteringskonsult vid sidan av annonsförfarandet, och hur mycket har det kostat skattebetalarna? Hur många ansökningar har det funnits i den officiella kön via annons, och hur många har funnits i den inofficiella kön via rekryteringskonsult och kontakter?

Nog är det så att gamla borgerliga politiker har fått ut sitt av detta. Så där har nog de bombastiska trumpetstötarna från valrörelsen tystnat och getts en annan inriktning än den bild som gavs. Jag tycker att denna kampanj var ohederlig. Jag tycker inte att den står i proportion till resultatet. Stämmer inte detta möjligen till eftertanke? Mats Odell ger delvis ett eftertänksamt intryck i denna debatt. Han använder formuleringar som: Jag tillstår gärna att detta inte är enkla avvägningar som måste göras. I den offentliga debatten talades det inte om sekretesslagstiftning. Min åsikt är att statens chefer är kompetenta. Det är intressant att ingen chef som tillsattes av den gamla s-regeringen har avskedats på grund av inkompetens. Därför är det tal som ni hade om att partibok har gått före kompetens inte trovärdigt. Nu sitter Odell själv i regerandets vardag, och då flyter dessa försiktiga formuleringar upp till ytan. Jag ska ge ett annat exempel: Det kan vara så att potentiella kandidater avhåller sig från att söka anställning som myndighetschef i ett öppet ansökningsförfarande av det skälet att man inte vill visa sin nuvarande arbetsgivare att man är intresserad av andra jobb. Detta är en försiktighet som inte hördes före valrörelsen. Men läget är nu sådant att de politiska utnämningarna fortsätter. Man utannonserar vissa tjänster, men inte alla. Man har problem med sekretessen. Frågan om utskottsförhör bereds i någon problematisk process. Kan man inte göra ett litet erkännande, Odell? Det var för bombastiskt i valrörelsen. Det blev för oseriöst, och det blev för överdrivet. Ett sådant erkännande skulle faktiskt rensa luften lite grann i debattklimatet.
Fru talman! Den rapport som Peter Hultqvist talar om handlade om utseende av myndighetschefer. Nu har jag lämnat över en lista till Peter Hultqvist på de myndighetschefer som har utsetts efter valet, och jag emotser att han sätter dit partimarkeringar på dem som vi har utsett. Då kan vi se hur detta fungerar. Jämför gärna med det som står i rapporten som Peter Hultqvist redogjorde för. Det handlar alltså inte om vilka som ska sitta i statliga styrelser eller vilka som ska finnas i insynsråd, där vi har en helt annan process än när det gäller att utse chefer för våra myndigheter. Anställningar i staten kan alltså inte jämföras med styrelser och insynsrådsrekryteringar. Vi har gjort sammanlagt 38 anställningar av myndighetschefer. För övrigt kan jag säga att det är 24 män och 14 kvinnor. Det är i praktiken 37 procent kvinnor. Det kan Peter Hultqvist jämföra med de ca 30 procent som gällde under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden. Jämställdheten har alltså förbättrats ganska kraftfullt under denna period, för att ta ett exempel. Av dessa 38 är 4 före detta statsråd, 7 är före detta statssekreterare - Peter Hultqvist kan räkna ut vilket parti som de kommer från - 11 är före detta myndighetschefer, 2 har kommit från näringslivet, 1 har kommit från kommunal verksamhet, 1 har kommit från vad som här betecknas som NGO, alltså en frivilligorganisation, och 9 har kommit efter föregående intresseanmälningar. Detta, Peter Hultqvist, är en helt ny linje jämfört med perioden 1995-2006 då ni regerade. Då rekryterade ni 312 myndighetschefer utan att vid något tillfälle söka er ut och ha ett öppet ansökningsförfarande. Någon proportion får det ändå vara i detta, Peter Hultqvist.

Fru talman! Det var just proportion i sammanhanget som jag efterlyste. Jag har aldrig någonsin i denna talarstol sagt att politiker ska vara diskvalificerade från uppdrag. Vi har från vår sida sagt att politiker mycket väl kan användas till både den ena och den andra uppgiften om man bedömer att de är lämpliga. Men det var ni som i valrörelsen gjorde ett nummer av att partibok gick före kompetens. Reinfeldt har inte avskedat några av de generaldirektörer och andra som vi tillsatte. Ni gav alltså en bild som jag anser var ohederlig, och det är det som gör att vi har denna debatt om proportioner. Någonstans borde viss självkritik och viss eftertänksamhet också falla över ministern som verkar försöka framstå som relativt felfri i detta sammanhang. Jag menar att de statliga chefer som jag känner och som jag har jobbat ihop med genom åren är mycket kompetenta människor. Om er valpropaganda stämde borde du ha gjort någonting åt detta. Det kan också vara så att en och annan borgerlig politiker mycket väl kan göra i mitt tycke goda insatser. Jag har inte sagt att utnämningar är fel, men jag har sagt att det finns ett hyckleri i ert sätt att bete er. Jag tycker framför allt att du ska utveckla och försöka förklara följande uttalande mot bakgrund av hur ni tidigare har agerat: Han var klippt och skuren för tjänsten, den gode Henrik. När det gäller de parallella kösystem som ni sysslar med undrar jag: Hur många utnämningar har hittills skötts av rekryteringskonsulter vid sidan av annonsförfarande, och vad har det kostat? Hur många ansökningar har funnits i den officiella kön, och hur många har funnits i den inofficiella som har byggt på rekryteringskonsulter och kontakter?
Fru talman! Peter Hultqvist kom med nya frågor. Jag har inga uppgifter om detta med mig i kammaren. Men om Peter Hultqvist vänder sig till Finansdepartementet ska vi ordna fram dessa uppgifter och den statistik som efterlyses. Fru talman! Detta kokar ändå ned till att denna regering har lagt om utnämningspolitiken radikalt. Vi sade det före valet. Peter Hultqvist tyckte att det var stora ord. Vi har kommit långt. Vi kommer att fortsätta att genomföra det som vi gick till val på. Som sagt, till skillnad från hur det var under den förra regeringen, då man utsåg 312 myndighetschefer utan att vid ett enda tillfälle pröva att hitta kandidater genom ett öppet förfarande genom annonsering, har vi nu gjort detta i 22 fall, varav 18 under det senaste halvåret. Detta tycker jag ändå är en ganska tydlig markering av en helt ny utnämningspolitik. Vi kommer att fortsätta att reformera den under denna mandatperiod.